Herr talman! Jag vill till att börja med gärna understryka vad statsrådet Wickman sade i början av sitt anförande, där han värdesatte den insats som det enskilda näringslivet gör på forskningens och utvecklingens områden. Det är värt att notera denna hans inställning, ty det är inte alltid man hör sådana tongångar. Sedan vill jag klart säga ut att vi har ställt oss positiva till utvecklingsbolaget. Det kan inte diskuteras. Vi har inte föreslagit några begränsningar som skulle omöjliggöra utvecklingsbolagets verksamhet. Den slutsatsen kan man inte dra av vår reservation. För att belysa vad vi menar med de här begränsningarna skall jag citera ett stycke ur vår reservation: »Innovationsarbetet för ett utvecklingsbolag är självfallet inte alltid — eller ens oftast — slutfört i och med att en prototyp tagits fram. Efter detta steg följer en ytterligare teknisk och kommersiell produktanspassning — — —» Vi menar att den marknadsmässiga sakkunskapen många gånger finns i större grad inom näringslivet än i utvecklingsbolaget. Då måste det vara riktigt och rationellt att, när utvecklingsbolaget har utveckat en idé och tagit fram en produkt, överlåta åt dem som har större erfarenhet att föra den produkten vidare till marknadsföring. Jag tror alltså inte att ett bifall till vår reservation skulle innebära en så stor begränsning av utvecklingsbolaget att dess verksamhet skulle äventyras. Det var väl ändå inte meningen att utvecklingsbolagets huvuduppgift skulle vara att driva tillverkning. I så fall kommer frågan i ett annat läge. Men om det är fråga om ett utvecklingsbolag så som vi har sett det, är vi med på förslaget, men vi tycker inte att tillverkningsrätten skall drivas för långt. Om småföretagen inte får det stöd och den hjälp av utvecklingsbolaget som propositionen avser, bör det finnas andra, rationellare och bättre möjligheter att finansiellt stödja de småföretag som är beredda att ta upp t.ex. en tillverkning som utvecklingsbolaget har fört tram. Det behöver inte nödvändigtvis ske genom att staten genom utvecklingsbolaget går in som delägare i företaget. Jag tror det är bättre att företaget har sin frihet och får finansiellt stöd på annat sätt.
Herr talman! Jag tar till orda därför att den sista frågan kanske var en ledande fråga, men jag skall verkligen fatta mig mycket kort. Låt mig konstatera, herr talman, att det ibland kan vara en fördel med middagsuppehåll. Det var en relativt angenäm bekantskap som jag gjorde med herr Wallmark efter middagen jämfört med den herr Wallmark som jag mötte före middagen. Jag skall därför inte förlänga debatten med herr Wallmark i annan mån än att på några få punkter kommentera hans svar till mig. Jag förstår mycket väl att jag inte är en auktoritet för herr Wallmark, men på en punkt tycker jag ändå att herr Wallmark skall acceptera min kompetens. Det är när jag försäkrar honom att jag icke är ordförande i forskningsberedningens arbetsgrupp — oberoende av vad herr Wallmark anser i frågan. Jag har faktiskt gjort mig möda att som jag tror besvara samtliga herr Wallmarks frågor. Han säger visserligen att jag inte besvarat dem, men det skulle ta för lång tid för mig att upprepa mina svar. Däremot har jag naturligtvis inte gett de svar som herr Wallmark ville ha. Vi kommer tillbaka till skattefrågorna igen. Frågan om generellt stöd — som skattelättnader innebär jämfört med de åtgärder och insatser som diskuterats i propositionen — diskuteras explicit på sidan 26 i propositionen. Vi får förkorta diskussionen här genom att helt enkelt göra sidhänvisningar. Frågan är alltså inte bortglömd eller förbigången i propositionen. Vi behöver inte diskutera vår inställning till IVA längre. Jag tycker att herr Wallmark i ' sitt lätt uppagiterade anförande före middagen slog in helt öppna dörrar. Middagen har också haft det inflytandet på herr Wallmark att han nu faktiskt kan tänka sig att utvecklingsbolaget skulle få någon liten uppgift när det gällde att lämna service åt de statliga företagen. Om vi träffas igen om ett eller två år är det möjligt att herr Wallmarks beredvillighet att ge utvecklingsbolaget ytterligare uppgifter kanske har ökat. Jag kan emellertid inte lämna herr Wallmark utan att protestera mot hans skildring av hans eget parti som ett parti som kämpar för en jämnare förmögenhetsfördelning här i landet. Jag vet att vi kommer att få en diskussion om skattefrågorna. Högerpartiet lägger konsekvent fram skatteförslag riksdag efter riksdag, vilka förslag jag i och för sig respekterar som uttryck för en genomtänkt och klart redovisad uppfattning om samhället. Men om man mot bakgrund av de förslagen framställer högerpartiets definition av de välståndsbildande krafterna som uttryck för en önskan att åstadkomma en jämnare förmögenhetsfördelning i detta land, då har nog middagen, herr Wallmark, varit litet för god. Herr Nyman förde, tycker jag, en i och för sig mycket sympatisk diskussion om vari våra synpunkter på den riktiga organisationen av styrelsen för teknisk utveckling skiljer sig. Vi har deklarerat våra synpunkter, och jag tycker att det — särskilt såsom herr Nyman beskrev sin uppläggning av detta — inte är så mycket som skiljer beträffande de samordningsuppgifter som han vill lägga på dessa olika organ med gemensamt kansli. Kvar står ett för mig litet diffust principiellt hävdande av en skillnad som — det tror jag att diskussionerna har visat — verkligen inte föreligger i den praktiska verkligheten. IVA:s anslagsfråga skall jag inte gå in på. Vi kan kanske diskutera den utan att ta kammarens tid i anspråk. Jag tror att jag kan visa herr Nyman. att vad jag sade i mitt inlägg faktiskt är korrekt, men jag skall inte göra det här ifrån talarstolen. Herr Nymans inställning till statligt företagande är heller ingen överraskning för mig. Hela den attityd han gav uttryck åt visar — och vi vet självfallet att det är så — att folkpartiet inte har något intresse av att det bedrivs ett effektivt och expansivt statligt företagande här i landet. Alla de åtgärder som herr Nyman föreslår, dvs. avvikelserna från vårt förslag, har just sådan verkan och sådant syfte att detta bolag blir ett ineffektivare och mindre slagkraftigt och sämre företag än det företag vi hoppas att det skall utvecklas till: med vårt förslag. Jag måste säga att med herr Nymans uppläggning av det statliga utvecklingsbolaget skulle verkligen inte jag åta mig att försöka värva några privata intressenter för det. Med ett så litet attraktivt företag som det herr Nyman konstruerar står man där nog med rätt små förutsättningar att kunna intressera några privata intressenter för företaget. Jag vet inte hur voteringsordningen kommer att bli i detta ärende, men det skall bli intressant att se vilken vikt folkpartiet och centerpartiet tillmäter de begränsningar i företagens konkurrensförmåga och konkurrenslikställighet med de privata företagen som föreslås i er reservation. Om voteringsordningen blir sådan — vilket jag inte har tänkt igenom — att ni står inför valet att ta vår konstruktion av utvecklingsbolaget eller att förkasta utvecklingsbolaget, lär vi rätt snart få bli varse om ni kommer att — som beträffande investeringsbanksfrågan — lägga ned era röster.

Herr talman! Om statsrådet Wickman upplever mig som en relativt — med betoningen på relativt — angenäm bekantskap efter middagen vill jag säga att i sak har jag inte uttryckt annan uppfattning före middagen än efter. Skillnaden är kanske bara den att statsrådet har uppfattat det på olika sätt beroende uteslutande på i vilket tonläge jag framförde det. Men eftersom statsrådet i sin långa replik egentligen inte gick in i någon som helst sakdiskussion, fanns det ingen anledning för mig att upprepa vad jag hade sagt. Jag vill gärna betona att det inte har varit ett personligt angrepp, utan det är uteslutande fråga om de åsikter som herr statsrådet för fram. Att vi i princip har skilda uppfattningar när det gäller utvecklingsbolaget är ju ingen hemlighet — jag har mycket klart deklarerat det. Om det gladde herr statsrådet att jag sade att de statliga företagen måhända kan ha behov av något bolag som hjälper dem, så behåll gärna den glädjen, statsrådet Wickman. Det är bara det att de statliga bolagen avvisat detta, de vill sköta sig själva. Det finns här en grundskillnad mellan vår syn och den socialdemokratiska. Enligt den senare skall det, förutom att staten skall vara det allmänna serviceorganet, finnas en stat i staten som konkurrerar med andra företag på statliga, förmånliga villkor. Det är den grundprincipen vi vänder oss emot, och det kommer vi alltid att göra. Vad jag sade var att statsrådet borde ha fört fram de socialistiska argumenten. Då hade vi kunnat diskutera politik. Det hade varit mycket bättre än att presentera försök till sakargument som vart och ett för sig kan manglas sönder. Det är mina huvudargument mot statsrådet Wickmans proposition.

Herr talman! Jag hoppas att det var en felsägning, när herr Wallmark påstod att de statliga bolagen själva inte var intresserade av det statliga utvecklingsbolaget. Det finns ett flertal .remissvar från de statliga bolagen och affärsverken, vari de tillstyrker inrättandet av detta utvecklingsbolag, och en del av dem gör det till och med i den formen att de anmäler sitt intresse av att ingå såsom delägare i utvecklingsbolaget. Herr Wallmark anklagade mig för att inte ha angivit vad han kallar för det politiska syftet med detta förslag, en invändning som jag har mycket svårt att förstå. Vi lade fram ett näringspolitiskt program på vår partikongress i höstas. Jag var själv med om att utarbeta det. Det är väl då fullkomligt självklart att jag, när jag sedan skriver en proposition i en fråga som har behandlats i detta näringspolitiska program, följer programmet, eftersom det är baserat på samma analyser av verksamheten och samma uppfattning om samhällets behov av samhälleliga insatser. Det har jag inte ett ögonblick sökt att dölja. De argument som herr Wallmark finner i propositionen finner han av naturliga skäl i något mer kortfattad form i det näringspolitiska programmet. Jag följer självfallet det näringspolitiska program, som jag varit med om att utforma inom mitt eget parti. Det har jag ingen anledning att dölja. Till herr Nyman vill jag bara helt kort säga: Gärna samarbete med näringslivet — det har jag nog upprepat till leda — men låt då den statliga företagssektorn få samarbeta från en position av styrka och på likartade konkurrensvillkor. Det är bara detta det gäller, herr Nyman.

Herr talman! Vår medkammare har hållit på att diskutera dessa ting i åtta, nio timmar vid det här laget, och åtskilliga talare återstår. Av den talarlista som kammarens ledamöter har på sina bänkar framgår att idet skulle bli en s.k. partiledardebatt. Det innebär att en partiledare och gruppledarna skulle in leda debatten. Då måste jag tyvärr konstatera att det har kommit en katt bland hermelinerna. Den har kommit dit därför att jag tycker att detta tillfälle är av sådan betydelse, att man i varje fall inte skall börja omedelbart att diskutera de problem som kommer att bli aktuella under sommaren och hösten. Vad kammaren står inför är nämligen att besluta en skattelagstiftning, som förmodligen kommer att bli tillämplig inte bara så länge denna kammare finns till, utan åtskilliga år framåt, under vilka många av kammarens ledamöter inte har tillfälle att konstatera hur den kommer att verka och tillämpas. Det är ett enhälligt bevillningsutskott, som framlägger ett förslag. Jag går alltså inte i vägen för några oppositionsmän när jag är den förste som tar ordet i debatten. Vi har nämligen i bevillningsutskottet gjort en kompromiss som innebär att det inte kommer att ställas några yrkanden. Det betyder inte att man har samma mening i huvudpunkterna, men vi har ansett det vara ändamålsenligt att utforma vårt betänkande på ett sådant sätt att vi vinner största möjliga fördelar med tanke på denna skatts stora betydelse för framtiden. Vi har under de senaste 15 åren diskuterat frågan om indirekta skatter. Vi fick omsider en allmän varuskatt, och den började som en lågprocentig skatt i detaljhandelsledet. Dessutom fick vi punktskatter av allehanda slag. Men numera föreligger inte samma motsättningar mellan de olika partierna när det gäller frågan om indirekta skatter. Man har fått en erfarenhet och en teknik när det gäller de indirekta skatterna, som innebär att man kan kompensera de medborgargrupper som drabbas hårdare av den indirekta beskattningen. Det kunde vi inte för låt oss säga tjugu eller trettio år sedan, och därför var motsättningarna mycket starkare då än de är nu. Denna skatt, som jag förutsätter att vi står i beredskap att besluta, ger statskassan en inkomst på ungefär 7 miljarder kronor. Det är i stort sett inte mer än vad den allmänna varuskatten ger. Men vi vill ändå byta ut den allmänna varuskatten mot en mervärdeskatt. Varför vill vi det? Man kan säga att det finns två saker som vi vill vinna, dels att det blir bättre kontroller när det gäller skatteuppbörden, dels att denna skatt verkar i en riktning som sammanfaller med våra handelspolitiska intressen. Det blir allt mera vanligt i våra grannländer och på kontinenten att man garderar sitt eget näringsliv mot en skattebelastning genom att införa en mervärdeskatt. Det innebär enkelt uttryckt, att konsumenterna omedelbart får bära den skattebörda som i annat fall via produktionen tas ut av samma konsumenter. I förslaget om mervärdeskatt finns en komplettering, som innebär att arbetsgivarna skall betala avgift för sina anställda och dessutom att enskilda personer skall betala egenavgift. Det har förvånat mig att man på sina håll säger, att detta är en belastning för näringslivet. Jag hade nämligen tillfälle att under de år då allmänna skatteberedningen arbetade diskutera med näringslivets företrädare hur man skulle utforma en allmän mervärdeskatt. Vi kom då överens om att man borde införa vad vi då kallade socialavgift, av en storleksordning som var mycket högre än den arbetsgivaravgift som finansministern nu föreslår. Man kan säga: vi är inte i princip mot avgift; det är bara fråga om ikraftträdandet, och det är en alldeles speciell historia i samband med den saken. När nu denna proposition om mervärdeskatt ligger på riksdagens bord, kan man konstatera att det inte från något håll visas någon större entusiasm för denna lagstiftning. Somliga säger att den skulle ha kommit mycket tidigare. Det kan man säga. Jag tror att det är fråga om en mognadsprocess, och när jag använder det uttrycket så riktar det sig inte bara till konsumenter i allmänhet utan även till andra grupper, nämligen de grupper som man brukar benämna med »näringslivet». Jag har aldrig kunnat acceptera det där uttrycket riktigt, ty näringslivet — det är vi alla, inte bara ägarna till företagen.

Expertisen är tveksam om vad som kan vara det mest ändamålsenliga. Därför har vi sagt, att i den mån som utskottets ledamöter inte kan komma överens, föreslår vi ingen ändring i själva lagtexten — alltså i den mån vi inte är ense. Om vi är ense är det ett bevis på att vi är tämligen säkra på att det vi vill är riktigt, och då föreslår vi ändringar. Men, herr talman, tack vare ändringar i vår konstitution finns det numera möjligheter att säga, att vårriksdagen är en riksdag och höstriksdagen en annan. Förr var det omöjligt att behandla samma ärende två gånger under samma kalenderår. Man fick enligt konstitutionella regler inte behandla samma ärende mer än en gång under samma riksdag. Men det kan vi göra nu.

Då kan riksdagen fatta definitivt beslut — och märk väl, att lagstiftningen inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1969. Alla är nu ense i sak, om jag bort ser från enstaka riksdagsmän, bland dem ser jag framför mig herr Ferdinand Nilsson. Ja, ursäkta mig, det är ett helt parti också, som är emot mervärdeskatten, men även om det är ett helt parti så är det riktigt att använda uttrycket »enstaka riksdagsmän», ty de blir ju tillsammans inte så många. När jag säger att vi är överens så innebär det inte att vi alla har samma mening om detaljerna i den här lagstiftningen. Tidigare i mitt anförande förklarade jag, att vi genom det här förslaget åstadkommer bättre kontroller. Eftersom finansministern nu är närvarande vill jag lägga statsrådet på minnet att vi bör försöka åstadkomma en kontroll som blir så effektiv som möjligt. Den blir dyrbar, men med hänsyn till den allmänna skattemoralen är det angeläget att den kommer till stånd. Nu kommer jag kanske att få höra att jag är misstänksam mot de medborgare som har att inleverera skatten. Så är ingalunda fallet! Men vi vet att det finns individer som inte är lika angelägna om en korrekt redovisning som flertalet av oss är. Jag antydde att lagförslaget trots förenklingar är svårtolkat. Det har väckts många motioner i frågan. Från organisationer och från sakkunniga personer har framställningar gjorts om ändringar i lagtexten. Bevillningsutskottet har granskat föreliggande material och funnit det lämpligt att i vissa fall tillmötesgå vad vederbörande hemställt om. I det här sammanhanget har också något så egendomligt hänt, som att människor har begärt att få bli med i det här skattesystemet och alltså bli beskattade. Nog är detta egendomligt! Jag har personligen aldrig upplevt något sådant tidigare fast jag, herr talman, tyvärr har många år bakom mig i det här riksdagshuset. Dessa människor har hemställt om att komma med i mervärdeskattesystemet, inte därför att de är speciellt angelägna att betala skatt utan därför att de har fått erlägga skatt utan att ha någon avdragsrätt för den, för så vitt de inte kommer med i det här förslaget om detta nya skattesystem. Och tänk, bevillningsutskottet har beviljat dem denna rättighet! Det är ju ändå ett framsteg. Men vi har å andra sidan också behandlat ett stort antal yrkanden om undantag i beskattningen. Måhända uttrycker jag utskottets allmänna uppfattning när jag säger, att vi vill undvika flera undantag och arbeta för att få bort de undantag som nu finns med tanke på att denna lagstiftning inte skall gälla kortfristigt utan för lång tid framöver. Dessa speciella önskemål om undanlag är av den karaktären att de låter sig motivera. Men riksdagen bör inte falla för den frestelse, som ligger i att man vinner tillfälliga favörer men åstadkommer skadeverkningar för systemet i stort. Vi har redan under allmänna varuskatten fått besked om sådana fall. Vi avstyrker alltså motionerna beträffande ett stort antal varuslag. Det har gällt exempelvis tandproteser, i och för sig en behjärtansvärd angelägenhet som vi dock ej tyckt oss kunna gå med på. Och vem skulle t.ex. inte vilja att vi skulle få billigare böcker? Men vi säger nej också här. Man kan inte här sätta en gräns — det drar med sig konsekvenser om man fattar ett sådant beslut. Vi har konstverken. Frågan hur de skall skattebehandlas har följt oss år efter år. Ett år bevektes bevillningsutskottet och gav konstnärerna skattefrihet vid försäljning från egen ateljé. Då trodde vi, att nu var i alla fall den gruppen tillfredsställd. Nej, nu säger man att en konstnär måste framträda på utställning och bli befriad från skatt på det han säljer på utställningar. Man kan då fråga sig: Var går gränsen mellan utställning och konsthandel? Vi bockar oss för herr finansministern och säger: Försök tala om för oss hur man skall. precisera denna gränsdragning! Det är väl bäst att gå tillbaka till Kungl. Maj:t, så att man där får försöka finna en lösning. Det finns en kapitalkonsumtionsartikel som heter personbilar. Begagnade personbilar är befriade från mervärdeskatt, och man tycker att all rättfärdighet då skulle vara uppfylld. Men det är det märkligt nog inte. Nu har finansministern sagt att det måste vara mervärdeskatt på begagnade bilar, men det är delade meningar om det i utskottet. Det går att argumentera på olika sätt, och vi har en respittid på några månader att lägga fram ett förslag. Vi vädjar därför ånyo till Kungl. Maj:t att undersöka om det finns en ändamålsenlig metod att lösa detta. Ärade kammarledamöter! Det är fråga om intäkter på hundratals miljoner kronor, om vi får in pengarna. Det gäller för oss att försöka finna regler för hur vi skall få in dessa pengar. Det finns i och för sig inget skäl att utesluta begagnade personbilar från mervärdeskatt, när man lägger skatt på praktiskt taget alla livets nödvändigheter. Det finns vidare nytillkomna skatteobjekt på tjänsteområdet, det är varutransporter, hotellrum och annonser. Det förekommer förstås opinionsyttringar emot att utvidga mervärdeskatten på detta sätt. Å andra sidan tror jag att kritiken är överdriven t.ex. mot att beskatta annonser i dagspressen, som i övrigt är undantagen från mervärdeskatt i övrigt. Det gäller kanske i första hand vilken redovisningsmetod man skall använda. I den mån företagen får ligga ute med krediter, vilket i sin tur medför ränteförluster för dem, blir det en belastning. Jag tror att det föreliggande lagförslaget öppnar möjligheter till en snabb avlyftning av dessa krediter, dvs. man behöver inte redovisa intäkterna och betala skatt förrän man fått in likviden. Därmed skulle inte den belastning som ränteförlusterna innebär vara så tryckande för företagen. För de ideella tidskrifter, som nu är befriade från mervärdeskatt men vilkas material blir mervärdebeskattat, har man också funnit metoder för att snabbt avlyfta den belastningen. För dem tror jag inte det är några större bekymmer. Ett spörsmål, som jag t.o.m. har hört diskuteras i denna kammare i dag, är befrielse från mervärdeskatt för staten, i fråga om t.ex. tvätteriverksamhet. Det påstås att staten är favoriserad och konkurrerar ut enskilda företagare. Inom utskottet har vi ingående diskuterat den frågan. Oppositionen erkänner att det är riktigt att riksdagen öppet har beslutat att beträffande viss verksamhet, som innebär att staten betjänar t.ex. landstingen, är det ingen mening med att ta ut skatt för. Där är vi överens, ty det är inte möjligt för enskilda företag att konkurrera på det området. Däremot säger man att det finns andra områden, där staten är favoriserad: Utskottet framhåller emellertid att det inte finns något intresse för att statlig verksamhet skall konkurrera med enskild verksamhet genom att man diskriminerar genom beskattning. Det är således ett klart besked, att statlig verksamhet inte skall få några favörer genom särskilda förmåner i skattehänseende. Jag tror att det är riktigt att lämna denna deklaration, så att vi framöver slipper ifrån de där resonemangen om att de samhälleliga företagen konkurrerar tack vare att de är skattebefriade. För fjorton dagar sedan förekom ett yttrande i andra kammaren, i vilket man alluderade på att ett statligt företag klarar sig »tack vare skattebefrielsen». Det är inte med sanningen överensstämmande. Jag har haft ett intresse av att medverka till ett uttalande i detta utskottsbetänkande som ger klart besked på den punkten. För att min framställning inte skall bli ofullständig vill jag vidare säga, att när det gäller statlig upphandling skall man ta hänsyn till om det statliga företaget betalar omsättningsskatt eller inte — detta spörsmål har också berörts i motioner. Betalar företaget ingen omsättningsskatt, skall dess anbud räknas upp med motsvarande belopp, så att det kan bli en riktig avvägning av vad som skall anses som bästa prestation. En annan sak som är av intresse — jag höll på att säga av politiskt intresse på sina håll är den ersättning som utgår till dem som inkasserar skatten. Jag minns mycket väl när vi införde den där ersättningen. Nu blir det ju många fler skatteinbetalare än tidigare. Skulle staten bibehålla samma totalsumma för ersättningen åt dem som sköter uppbörden, blir det ju mycket små belopp till var och en. Skulle man å andra sidan följa de nuvarande reglerna och ge de många uppbördsinstanserna samma ersättning som tidigare, blir det ju mycket stora totalbelopp. Det är en sak i detta sammanhang som jag lägger större vikt vid än pengarna — det vill jag betona — och det är det administrativa besväret med uppbörd, deklarationer och redovisningar. Detta är en belastning för varje människa som vi tar i anspråk för dessa uppgifter. Jag tror det vore väldigt nyttigt om riksdagen mer än tidigare beaktade sådana synpunkter. | Därför hälsar jag med stor glädje att vi inom bevillningsutskottet kommit överens om att i stället för att dela ut belopp — jag höll på att säga allmosor — åt företagare, skall vi kompensera vederbörande på det sättet att de får behålla inkasserade skattemedel under längre tid än vad Kungl. Maj:t har föreslagit. De får då ränteersättning på de pengarna, och det är lika värdefullt som att få en anvisning från en statlig myndighet. Jag hoppas att riksdagen godkänner detta förslag. Vi föreslår en förlängning av perioden mellan uppbörden och redovisningen från 18 till 35 dagar. Detta tror jag är till fördel för alla parter. I varje fall är det en förnuftig ordning. Alla de som talar om att vi skall bekämpa byråkrati och de som bara vill dela ut pengar till medborgarna bör ju utan dåligt samvete kunna biträda en sådan här uppgörelse. Herr talman! Tiden går fruktansvärt fort! Det här. materialet är av sådant slag att man skulle kunna tala om det länge. Jag utgår ifrån att ett antal av kammarens ledamöter har läst föreliggande betänkande från bevillningsutskottet. Jag har ingalunda det kravet att man mycket noga skall läsa de konstiga och krångliga paragraferna och framställningarna. Jag vill emellertid ha sagt, att huvudsyftet med förslaget är — som jag sade förut — att lyfta av näringslivet vissa bördor, därför att så sker ute på världsmarknaden. Här får vi ett instrument som ger svensk export skattelättnader. Exportföretagen får samma konkurrensmöjligheter som andra på världsmarknaden. Jag är den förste att erkänna att det är betydelsefullt att så sker. Men det är också klart att vi måste beakta den statsfinansiella situationen. Därför har vi tagit in en arbetsgivaravgift. Den avgiften skall inte jag tala om därför att det kommer min värderade utskottskollega, herr Erik Wärnberg, att göra. Han kommer att motivera vår inställning. Tillåt mig bara upprepa vad jag har sagt flera gånger tidigare, att mitt ställningstagande i den allmänna skatteberedningen när jag på sin tid tillstyrkte en allmän mervärdeskatt var förutsättningen att socialavgiften kom samtidigt. Min ståndpunkt är oförändrad. En mervärdeskatt utan arbetsgivaravgift i nuvarande läge är inte tänkbar. Om man inte accepterar arbetsgivaravgiften kommer i varje fall inte jag personligen — och jag utgår ifrån att huvuddelen av mitt parti har samma inställning — att acceptera mervärdeskatten. Och jag tror att det är särskilt viktigt att man har klart för sig detta i kammaren, så att man inte säger att det är ett »tillbakadragande» av det förslag som man hade räknat med skulle gå igenom. Så är inte förhållandet. Nu är vi väl, herr talman, i denna kammare så pass ordrika att vi kommer att fatta vårt beslut efter andra kammarens beslut, och då har vi fått klart för oss hela den situation som föreligger beträffande detta skatteförslag. Slutligen, herr talman, vill jag säga, att när nu en partiledare och ett par gruppledare m.fl. kommer att inleda en debatt på annan bas, skall jag inte besvära mig med att ytterligare utveckla vad jag nu har sagt. Det ligger utanför den plan som är uppritad för denna debatt. Men jag tyckte, herr talman, att jag skulle ha rätt att ta i anspråk den här stunden för att tala om att det finns också ett förslag om mervärdeskatt, som kammaren kanske borde uppmärksamma. Vi skall senare ställa yrkanden.

Herr talman! Bevillningsutskottets ordförande, herr Ericsson i Kinna, både började och slutade med en ursäkt för att han startade debatten med ett anförande om mervärdeskatten. Jag tycker inte att det finns någon anledning härtill. I själva verket är det mycket naturligt att den socialdemokratiske företrädaren för utskottet inleder med några motiv för att mervärdeskatten — som de borgerliga partierna under många år har yrkat på — nu slutligen genomföres och som nu definitivt inlemmats i det svenska skattesystemet. Det är i och för sig glädjande att vi har kommit så långt, fastän det naturligtvis har tagit enligt vår mening — alltför många år innan vi har nått därhän. Det är dock ett steg på vägen till en genomgripande skattereform. Jag kommer inte att närmare gå in på mervärdeskattens speciella problem, utan jag tänker följa den ordning som vi tidigare har haft när vi har talat om kompletteringspropositionen och bevillningarna, nämligen säga något allmänt om den ekonomiska politiken. I och för sig vore det då naturligt att utgå från den kompletteringsproposi tion som finansminister Sträng har signerat. Nu har emellertid finansministern signerat så mycket, att det är frestande att ta ett annat utgångsmaterial. Denna gång tänker jag på ett material som har lästs av långt flera människor än de som har tagit del av kompletteringspropositionen. Det är den stora helsidesannons med finansminister Strängs behagliga och förtroendegivande utseende som blickfång, som vi har tagit del av i dagstidningarna för några dagar sedan. Den annonsen inleds med en rubrik — en uppmaning till alla läsare. »För er som vill ha fakta», säger herr Sträng. Sedan börjar faktaredovisningen. Herr Sträng säger: »Produktionen växer i år med fyra procent.» Det låter bra men finansministern tvingades häromdagen i kompletteringspropositionen redovisa att ökningen 1967 blev sämre än han trodde ännu i januari i år, eller endast tre procent. Nu tror finansministern emellertid på 4 procent för år 1968. Låt oss hoppas att han får rätt. »Exporten ökar i år med 6,5 procent. Handelsbalansen är stabil», fortsätter finansministern. Exportökningen var mycket god under första halvåret 1967, över 8 procent. Under andra halvåret nådde vi en betydligt sämre ökningstakt, och nu är frågan om utvecklingen kommer att bli densamma under år 1968. » Sysselsättningen förbättras», fort sätter finansministern. Javisst, sysselsättningen förbättras alltid säsongmässigt. När det blir ljust och varmt på våren och sommaren medför det tydligen en tendens, i detta under vintern snöiga och kalla land, till lättnad på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är dock större än den var vid denna tid förra året, och det är en utveckling som är av betydelse. Av kompletteringspropositionen framgår också, att finansministern är orolig för sysselsättningsläget nästa vinter. Han nämner att det finns behov av ökad 'om skolning och beredskapsarbeten. Vi medger gärna att där finns ett behov, men det betyder naturligtvis inte att arbetslösheten minskar. Vilka slutsatser kan man dra av dessa s.k. fakta? Jo, helt enkelt att det inte är fråga om fakta. Det är här, på samma sätt som i statsverkspropositionen och kompletteringspropositionen, en prognos, dvs. en uppskattning, en mätning eller en gissning för framtiden. Jag har velat nämna detta därför att jag tror att det är en form av försiktig förfalskning att ge sken av att denna sifferredovisning, som man måste använda sig av i politiken, skall betraktas som en ren och klar faktaredogörelse. Emellertid = slutar — finansminister Sträng med en realistisk gissning. Han säger: »Den ekonomiska uppgången betyder inte att problemen är borta.» Däri har finansministern obestridligen rätt. Det är inte ett faktakonstaterande från min sida, men det är en tro, en gissning. Jag tror att uttalandet är realistiskt. Med utgångspunkt från detta vill jag säga några ord om hur vi inom högerpartiet ser på bakgrunden till den nuvarande ekonomiska situationen och till framtidsutvecklingen. En förbättring av den internationella konjunkturen tycks nu lyckligtvis vara på väg sedan någon tid. Den ljusare bilden innehåller dock många skuggor och många orosmoln, som framträder mer eller mindre tydligt i horisonten. Den västtyska utvecklingen har sedan länge betraktats som central när det gäller konjunkturbedömningen. En ökad aktivitet i den tyska ekonomin har nu lett till att en del svenska företag kan få glädja sig åt en förbättring av försäljningen på denna marknad. Vi tyckte oss också se en början till en fransk konjunkturuppgång — tills de nuvarande oroligheterna i Frankrike bröt ut. Vad dessa kommer att leda till kan inte förutses i dag, men vi vet att en ekonomisk kris i Frankrike, som är oundviklig om den sociala krisen blir långvarig, inte kan undgå att få allvarliga och mycket svåröverskådliga konsekvenser för oss och även för hela EEC-området. Det är nu snart sex månader sedan den engelska labourregeringen till slut tvingades devalvera pundet. Vi vet att effekten härav hittills varit otillräcklig. De kompletterande åtgärder som vidtagits har inte varit tillräckliga. Den engelska exporten har visserligen förbättrats, men en fortsatt hög import oroar. Det är tyvärr, herr finansminister, ingen hemlighet att man nu i ansvariga kretsar i London diskuterar direkta importrestriktioner. Det är f. ö. tveksamt om de i dagarna vidtagna kreditrestriktionerna kommer att bedömas som ensamt tillräckliga. I USA har en skattehöjning föreslagits. Finansministern kanske drar lätt på munnen, eftersom jag ohöljt talar om skattehöjning. Vi vet emellertid att den amerikanska skattehöjningen återigen har skjutits upp. Därmed ökar riskerna för att andra åtgärder vidtages med mer negativ effekt på det internationella handelsutbytet. Det finns sålunda i dag tecken på att vi återigen kan drivas in i ett nytt internationellt ekonomiskt krisläge. Vi skall naturligtvis hoppas att det går att undvika. Nu är den stora frågan för oss, vilken ckonomisk politik som vi skall föra. Det gälter naturligtvis för oss att inte bara reagera på tillfälliga inhemska och utländska impulser och prognoser. Än viktigare är att handla rätt i det längre perspektivet, att rätt förstå tidens utvecklingstendenser och att ställa de rätta frågorna om framtiden; helt enkelt att klarlägga de realistiska alternativen och ge medborgarna ett ärligt val mellan dessa alternativ. Socialdemokraternas misslyckanden i fråga om den löpande ekonomiska politiken under efterkrigstiden är för denna kammare och inte minst för oppositionen många och välkända. De bär ansvaret för dagens svårigheter med sviktande sysselsättning och lönsamhet. Men frågan är om socialdemokraternas eller regeringens egna svårigheter att förstå framtiden ändå inte är ännu allvarligare. Efterkrigstidens för oss speciellt gynnsamma konkurrenssituation hör nu sedan länge till historien. Under den långa uppbyggnadsperioden hade efterfrågan på varor ett stort försprång över produktionskapaciteten i världen. Men så är inte längre fallet. Den internationella konkurrensen har blivit allt hårdare. Överkapacitet finns nu på flera områden. Vilka konstateranden kan man göra mot denna bakgrund? Jag skulle först vilja ta upp tre frågor. För det första tenderar det svenska näringslivets produktion att utgöra en allt mindre del av den växande världsproduktionen. Därmed blir vår produktion känsligare. Den blir lättare att ersätta av våra konkurrentländer. Vi har också förlorat mycket av vår prisledande ställning i fråga om de traditionella stora svenska exportprodukterna. Låt mig ta cellulosan som exempel och ange några siffror. Vår andel av världsproduktionen av kemisk och mekanisk massa har minskat från cirka 15 procent år 1937 till 9 procent år 1950, till drygt 8 procent år 1960, och nu är den nere i cirka 7 procent. Det betyder att vi i dag måste lita mer till egen kraft och förmåga att konkurrera. Vi löper med andra ord större risker. För det andra får vi inte glömma, att den tekniska och ekonomiska utvecklingen går allt snabbare, vilket är detsamma som att säga, att den ekonomiska livslängden hos det som vi producerar blir allt kortare. Därav kan man dra en annan slutsats, nämligen att den tid krymper som vi har på oss för att ta igen investeringarna. För det tredje — det finns särskild anledning att säga det sedan utvecklingsoch forskningsministern har anlänt till kammaren — kräver naturligt vis utvecklingen att vi satsar mer på forskning och utveckling av de produkter som vi har en möjlighet att konkurrera med. Vad betyder nu detta, utom att vi lever i en farligare värld? Större risker i produktionen, större avskrivningsbehov och större riskfyllda investeringar betyder att vi måste ha en lönsammare produktion och finansiellt starkare företag. Då tänker jag inte bara på enskilda företag utan lika mycket på kooperativa eller statliga, i den mån sådana behövs. De anställdas trygghet kräver detta. Samhällets och de olika företagens intressen blir i nuvarande läge alltmer påtagligt gemensamma. I dag kan vi konstatera den socialdemokratiska regeringens «politiska misslyckande på en väsentlig punkt: den svenska produktionens lönsamhet har kraftigt försämrats. Investeringsviljan i näringslivet har — det visar statistiken — stagnerat och företagens ekonomiska resurser försvagats. Misslyckandet ligger i att vi har skaffat oss ett handikapp i den hårdnande internationella konkurrensen, nämligen de höga produktionskostnaderna. För att undvika missförstånd vill jag gärna ha sagt, att jag inte menar ait våra reallöner är för höga. Tvärtom. Jag menar inte heller att medborgarnas konsumtion är för hög. I själva verket ligger det så till att den på papperet utomordentligt stora löneökningen för en industriarbetare under 60-talet — 4 å 5 kronor per timme — inte har ökat hans egen reella köpkraft, över vilken han själv bestämmer, med stort mer än en 50-öring per arbetad timme. Det är i stället de totala produktionskostnaderna som har blivit för höga. Jag vill passa på att rätta till ett missförstånd som ofta upprepas från socialdemokratiskt håll, nämligen att vår inflation inte skadar oss så länge andra länder tillåter sig en motsvarande inflation. Det är inte på detta sätt när exportpriserna ligger still; och det har de i stort sett gjort under 60-talet. Det är inte heller den relativa kostnadsstegringen som vi skall hålla i nivå med våra konkurrenters. Vad som räknas är stegringen i kronor och ören; och den blir stor eftersom vårt utgångsläge är högt. Regeringen har försatt oss i den situationen och måste ta ansvaret för den. Vårt näringslivs produktivitet är visserligen mycket hög, det är riktigt, och den kan säkert höjas ytterligare. Men att tro att den framdeles kan kontinuerligt höjas snabbare än våra konkurrenters, vilket är vad vårt höga kostnadsläge egentligen kräver, det är en illusion. Vi har nu hunnit se en hel del av de svårigheter jag talar om. Arbetslösheten är fortfarande hög i vårt land, med den måttstock vi skall använda. Jag tänker inte ta upp en diskussion om hur sysselsättningen statistiskt skall redovisas; den frågan har vi debatterat många gånger förut. Men vi vet att de enskilda människorna känner problemets storlek — alltså de arbetslösa, de som är under omskolning eller i beredskapsarbete och som oroar sig för framtiden. Detsamma gäller hemmafruarna som på grund av arbetsmarknadsläget inte kan gå ut i arbetslivet om de haft arbete tidigare eller om de önskar börja ett förvärvsarbete. Många ungdomar vet inte heller om de kommer att bli sysselsatta inom det yrke de utbildat sig för. I det längre perspektivet kommer arbetskraftsbristen att erbjuda ett dominerande ekonomisk-politiskt problem, anser finansministern, om jag rätt har läst kompletteringspropositionen. Ja, det är samma tanke som var ett centralt tema i långtidsutredningen för den ekonomiska utvecklingen under perioden 1966—1970. Men utvecklingen under de senaste åren har visat något annat. Med en socialdemokratisk regering får vi uppenbarligen behålla bekymren för sysselsättningen. Låt mig ge några exempel från industrin. I mars i år redovisades 2,5 procent färre sysselsatta än för ett år sedan. En särskild beräkning för verkstadsindustrin, som ju brukar tilldelas en avgörande roll i den framtida utvecklingen, visar att sysselsättningen i mars 1968 var 8,23 miljoner arbetstimmar per vecka mot 8,88 miljoner arbetstimmar i mars i fjol. Enligt en revidering av långtidsutredningens långtidsprognos, som nyligen slutförts inom industrins utredningsinstitut, kommer den produktionsökning man nu förutser fram till 1970 att klaras utan nyanställningar. Den här utvecklingen skulle i och för sig inte inge någon oro, om samtidigt industriinvesteringarna steg och om lönsamheten var god. Siffrorna skulle då kunna vara ett uttryck för en naturlig strukturell förändring. Men nu är det inte så; lönsamheten är inom alltför många branscher klart otillfredsställande, och investeringarna har stagnerat. Samtidigt ökar investeringar och sysselsättning i de svenska företagens verksamhet utomlands, men det ger ju inte någon sysselsättning i första hand åt de svenska arbetarna. Vi fick en tidig varningssignal för några år sedan. Det gäller störningen i handelsbalansen. Konjunkturförsvagningen gav oss ett andrum i det avseendet. Konjunkturen har nu inte ens hunnit mer än börja förbättras, förrän siffrorna för handelsutbytet åter försvagas. För perioden januari—april 1968 beräknas underskottet till 800 miljoner kronor mot cirka 630 miljoner kronor för samma kvartal förra året. Den engelska situationen under senare år, när man i avsaknad av manöverutrymme tvingats föra något slags stop and go-politik, borde på den här punkten verkligen vara ett avskräckande exempel för finansminister Sträng. Hur har nu regeringen uppfattat dessa den ekonomiska politikens mera långsiktiga problem? Vad har man för recept? Jo, säger man, vi måste nu få till stånd en ominriktning av vårt närings liv. Man kallar det för en strukturrationalisering. Vi måste ha nya företag, större företag, ja, nästan bara stora företag har det ibland verkat som man vill ha. Vi måste också tillverka andra och nya produkter. Herr talman, den allvarliga sanningen är, att en aldrig så ambitiös s.k. strukturrationalisering inte erbjuder oss en väg ur det dilemma som vår hemmagjorda inflation har försatt oss i. Vi kommer inte ifrån tvånget att på ett konkurrenskraftigt sätt tillverka i stort sett de varor som vi hittills ägnat oss åt att producera och sälja. Vi behöver vår skogsindustri, vi behöver vår textilindustri. Vi behöver vår fiskeindustri, för att ta något helt annat. Vi har under de senaste åren fått uppleva mycket av det som brukar få heta strukturrationaliserande åtgärder, dvs. nedläggningar, sammanslagningar, omläggning av driften i företag. Vi kan kalla det för strukturrationalisering, men vi kan också kalla det för rationalisering över huvud taget, en rationalisering som lägger en bättre grund för framtiden. Men det viktiga är att vi kan inte, vi vill inte och vi skall inte slå ut alla de branscher, som inte kan klara ett orealistiskt kostnadsläge. Det kan inte vara rationellt att tänka på det sättet. Den återstående delen av regeringens eller socialdemokratiska partiets recept för framtiden tycks vara att våra företag inte får vara finansiellt starka. Företagssparandet vill man tydligtvis inte skall öka. De som uttryckt sin berättigade oro över vad detta har och kommer att ha för effekt på företagens vilja och förmåga att satsa på framtiden, har fått nöja sig med svaret att företagen får vänja sig vid en sämre konsolidering. Företagssparandet, säger man, står nämligen i motsättning till löntagarnas intressen. Det är fråga om en konflikt mellan att vinster nedplöjs i företagen eller utgår i form av skatter och löner, säger finansministern. Det uppenbart felaktiga i tankegången är att man tappat bort, att ett företags gradvis ökade styrka är en förutsättning för utveckling och att man i företaget måste skapa en buffert för de anställdas skydd. Varför kan då inte företagen i stället för att ha eget sparande förlita sig på kollektivt sparande, på de av finansminister Sträng direkt eller indirekt kontrollerade finansieringskällorna? Jo, helt enkelt därför att de då blir mer beroende av omdömet hos de personer som beslutar om dessa medels fördelning. Detta bör i och för sig inte vara någonting att oja sig över, eftersom vi alltid haft kreditinstitut som på olika sätt måste fördela pengar. Men beroendet får inte bli för stort, ty besluten har ju samtidigt blivit så mycket mer komplicerade. Man kan inte begära att de personer som sitter i olika, av det kollektiva sparandet influerade institut, kan utveckla tillräcklig fantasi, tillräckliga kunskaper och tillräckligt omdöme för att klara denna ökade börda. Slutsatsen av detta resonemang, som naturligtvis är tillspetsat, ger sig ganska naturligt. Vi behöver främst starka och flexibla företag. De kan inte ersättas av starka statliga finansieringsinstitut. Låt mig sedan säga några ord om de ekonomisk-politiska målsättningarna, eftersom de tas upp i kompletteringspropositionen. Traditionellt har man talat om tre bollar som skall hållas i luften — god sysselsättning, stabilt penningvärde och extern balans. I vår tid har vi försvårat detta balansnummer ytterligare något genom att ta med en ny målsättning, nämligen en oavbruten god och jämn tillväxt. Men socialdemokraterna har ännu en målsättning: en ständig tillväxt av den statliga verksamheten. Mot den bakgrunden är det inte att förvåna sig över att de ibland tappar en boll eller två. Hur står det för övrigt till med skärpan på de ekonomisk-politiska verktyg som finansminister Sträng under så många år har försökt använda? Hur har regeringen vårdat sig om dessa verktyg? Svaret är väl att de har blivit avsevärt slöa genom felaktig användning. Om de ekonomisk-politiska medlen skall bevara sin förmåga att motverka inflation, så får de inte brukas alltför länge och alltför ensidigt. En annan förutsättning är att inflationen inte allmänt får förväntas av opinionen, av löntagare och företagare. Om vi alla som konsumerar, investerar eller vill ha krediter, vänjer oss vid att räkna med en viss inflation och vänjer oss vid de företeelser som har till uppgift att motverka den, såsom dyra pengar eller stigande skatter, så finner vi naturligtvis olika vägar att i stor utsträckning kompensera oss. Det är med medicin mot inflation som med annan antibiotika — man måste lyckas ganska kvickt med kuren. Jag skall kanske på denna punkt göra ett tillägg för att vara helt rättvis mot mina borgerliga kolleger. Det resonemang som jag nu fört har jag också återfunnit i folkpartiets och centerpartiets motion, där man har begärt en utredning av olika finanspolitiska åtgärders verkningar under medverkan av ekonomisk expertis. Det kan väl inte innebära annat än att folkpartiet och centerpartiet liksom vi har gripits av tvivel på de sedvanliga ekonomisk-politiska medlens verkningsförmåga. Hur skall vi nu klara oss ut ur denna situation? Låt mig börja med att säga något om målsättningarna som vi ser det inom högerpartiet. Vi sätter sysselsättningen främst. Arbetslöshet är en tragik, men det är också ett slöseri. Det finns anledning för oss i högerpartiet och för alla demokratiska partier att understryka det. Hur skall vi klara det? Utgångspunkten måste vara starkare företag som ger fler sysselsättningsmöjligheter, kompletterade på det sociala området med en generell arbetslöshetsförsäkring. Det är första målet. Tillväxten är vårt andra huvudmål. Så många uppgifter är ännu olösta att vi behöver nya resurser. Det är först när man skapat nya resurser som en diskussion om vart resurserna skall gå och vem som skall bestämma över dem verkligen kan ha en mening. Vidare anser vi att den ekonomiska politiken skall syfta till att sprida de ökade ekonomiska tillgångarna på så många händer som möjligt. I det ekonomiska principprogram som vi många gånger har framfört här i riksdagen och på andra ställen under beteckningen ägardemokrati har vi närmare utvecklat denna målsättning. Jag vill här bara peka på att denna strävan har både en ideologisk innebörd — demokrati förutsätter ekonomisk frihet — och en ekonomisk-politisk. Genom att befordra ett ökat enskilt sparande och ägande kan vi också återge de ekonomisk-politiska verktygen en del av deras skärpa. Hur skall vi nu klara den obalans som vi har? För det första kan man säga att vi skall klara obalansen genom klokare hushållning. Men då säger finansminister Sträng att han har utnyttjat all den klokskap som regeringen har i omdöme och teknisk hjälp. Vårt krav på klokare hushållning är inte ett önskemål om minskad service. Det är ett krav på effektivare samhällsservice. Näringslivets människor har tvingats till en skärpt rationaliseringsprocess. Det är klart att samma krav i ökande utsträckning år från år riktas mot den offentliga sektorn. Vi har under senare år gång på gång framhållit att de offentliga utgifterna inte bör tilllåtas öka snabbare än den totala produktionen av varor och tjänster. Vi har till årets riksdag lagt fram ett förslag — och vi har också reserverat oss för det — om en allmän besparingsutredning för att komma en bit på väg till detta mål. Våra ekonomisk-politiska problem har uppenbarligen liksom våra grann länders sin rot i de offentliga utgifternas snabba stegringstakt. Därför finns det anledning för mig att citera den nye danske finansministern, högermannen Poul Mgller: »Den nya regeringen kommer att ge statens budgetpolitik en ny inriktning. Vi kommer icke längre att låta olika departement och verk framlägga önskelistor, som så i sista ögonblicket skall skäras ned — så gott det nu sig göra låter. Vi meddelar dem i stället nu hur mycket deras utgifter kan få stiga under det kommande året, så att vi därmed från början har en målsättning för hur stor den samlade utgiftsstegringen kan få bli.

Herr talman! Vi har också inom högerpartiet arbetat för en begränsad reform av den direkta beskattningen, och vi har arbetat för att denna reform skulle beslutas av 1968 års riksdag. Vårt förslag är av måttlig storlek, både statsfinansiellt och för skattebetalarna. Något annat har inte varit möjligt. Men vi anser att det skall kunna få en stor psykologisk effekt inför höstens avtalsrörelse. Det gäller för oss att visa att det går att sänka skatterna. Det är den väg som vi måste beträda. För framtiden gäller nu som tidigare att en genomgripande skattereform är vår viktigaste ekonomisk-politiska uppgift i dagens läge. Var regeringen Erlander — eller kanske jag i detta fall skall säga regeringen Gunnar Sträng — aldrig tycks vilja erkänna är den effekt som skattetrycket och skattepolitikens utformning har på det ekonomiska livet. Det höga skatteuttaget har för regeringen blivit en fråga om att bokföringsmässigt täcka sina utgiftsbehov. Vi har från högerpartiet starkt kritiserat denna högskattepolitikens filosofi. Vi har konsekvent krävt lägre och rättvisare skatter. Vi har gjort det i förvissningen om att man därmed får en stimulerande effekt på arbetsviljan och produktionsförmågan. Och vi har tidigare haft stöd, inte minst av folkpartiet, i denna vår strävan. I ett samhälle där över 40 procent av bruttonationalprodukten går till skatter och obligatoriska avgifter av olika slag är varken skattetryckets förändringar eller sättet att ta ut skatter av underordnad betydelse. Tvärtom. Frågan sammanhänger direkt med den ekonomiska tillväxtproblematiken. Vad menar regeringen med ekonomisk tillväxt? Vad menar regeringen med resurser? I rimlighetens namn kan man ju inte mena endast nya kronor till statskassan. Ökade resurser, ökade ekonomiska tillgångar i samhället är ju inte något annat än att våra gemensamma produktionsinsatser blir större och större år från år, vilket i sin tur ger ett växande skatteunderlag som i nästa etapp även ger stat och kommun ökade resurser. Jag utgår från att detta motiv — att få en resursskapande skattepolitik — också var vägledande för finansminister Sträng när han 1960 tillsatte en skatteutredning med uppgift att göra ett mera modernt och tidsanspassat skattesystem. Jag utgår ifrån att detta motiv spelade en stor roll för löntagarorganisationerna när de 1964 helhjärtat slöt upp bakom kravet på en produktionsfrämjande skattereform. Jag utgår ifrån att detta motiv fanns även hos övriga demokratiska partier och ekonomiska experter som ställde sig bakom detta krav på skattereform — som regeringen sedan svek. Herr talman! Högerpartiet har konsekvent år efter år fullföljt detta löntagarkrav på lägre och rättvisare skatter. De förslag som vi i dag framlagt innebär i begynnelseskedet sänkta mar ginalskatter, höjda ortsavdrag och särskilda skattelättnader för folkpensionärerna. Därefter måste vi ha en utredning om en ny produktionsstimulerande skattepolitik för framtiden med fullföljande av reformerandet av skatteskalorna, med indexbindning av ortsavdrag och skatteskalor — för att nämna några exempel. Högerpartiet vill — jag citerar en folkpartiannons, publicerad nu i vår — »genomföra en skattereform, som gör det mer lönande både att arbeta och att spara». Det är, herr talman, ett krav som vi inte viker ifrån, vilket vi bl.a. visat genom våra konkret framlagda förslag till årets riksdag. Det är också ett reformkrav som vi kommer att ta med oss, som vi kommer att driva i en eventuellt kommande borgerlig regering. Att det på en del håll inom folkpartiet varit tal om att uppskjuta de tidigare skattesänkningskraven förändrar naturligtvis inte högerpartiets inställning till behovet av en skattereform. Tvärtom, ju mer opreciserad och svävande man på folkpartihåll blir i sina skatteuttalanden, ju viktigare är det att högerpartiet klart uttrycker sin uppfattning i skattefrågan och att det är berett att arbeta för den både i oppositionsställning och som part i en borgerlig trepartiregering. Ty det borgerliga samarbetet måste bygga på vissa principer. Högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet är i dag tre ungefär jämnstora partier. I en borgerlig regering måste vart och ett av partierna respektera och ta hänsyn till de väljare som står bakom respektive parti. Det är en demokratisk skyldighet. Inget parti kan kräva att få diktera varje enskild punkt i den samlade borgerliga politiken. Det gäller folkpartiet och centerpartiet, och det gäller högerpartiet, även i skattefrågan. Vad som nu lett till det goda samarbetet mellan de borgerliga partierna i Norge och Danmark är att man inom regeringen har tagit och gett. Ingen har dikterat några villkor utan samarbetet har byggt på en vilja att kompromissa sig fram. På samma sätt måste vi arbeta i Sverige, och jag vill sluta med att uttala min glädje över att samarbetet mellan oss inom borgerligheten på en rad punkter lett till gemensamma ställningstaganden under de senaste åren. Det visar dessutom att vi inom borgerligheten i dag inte har tid eller råd till någon inbördes träta. Det finns, herr talman, dess bättre mycket annat att ta itu med.

Herr talman! Något mer än fyra månader har förflutit från det finansplanen framlades och tills vi fick ta del av den reviderade finansplanen. Onekligen har många förändringar skett under denna tid till både det bättre och det sämre. Det redovisas nu att nationalproduktens tillväxt beräknas till cirka 3 procent vilket är lägre än man tidigare antagit. Lagerinvesteringarna i Sverige sjönk med drygt en miljard kronor och industrins investeringar sjönk under fjolåret med en halv procent. I förhållande till uppskattningen i finansplanen innebär den här beräkningen en mindre nedjustering. Jag skall inte gå in på prisstegringar och penningvärdeförsämring. Men jag vill i stället redovisa utvecklingen under en längre period. Jag vill börja med det första hela år då den socialdemokratiska regeringen tillträdde i vårt land, dvs. 1946. Om jag för detta år anger kronans värde till 100 blev år 1967 värdet 43 öre. Det anger den största inflation som vi någonsin haft i vårt land. Under vintern har konjunkturen fortfarande varit ganska svag. Vi har haft en för våra förhållanden mycket hög arbetslöshet och har också haft en del andra bekymmer på det ekonomiska området. Lönsamheten i näringslivet har för det mest varit dålig och räntan har legat på en hög nivå. Investe ringsbenägenheten har inte varit tillfredsställande. Beträffande den närmaste framtiden har finansministern visat en optimistisk attityd. I kompletteringspropositionen säger han att man kan se framtiden an med försiktig optimism. Men läser vi den annons som herr Holmberg tidigare har hänvisat till finner vi att finansministern där har gjort långt djärvare uttalanden. Där heter det att vi är på väg mot en ekonomisk uppgång, den internationella konjunkturen förbättras. Dessa yttranden stämmer emellertid inte särskilt väl med regeringens handlande, Det är inte länge sedan man fattade beslut om att frisläppa investeringsfonderna till den 1 april nästa år, Detta är en väl befogad åtgärd enligt min mening. Men om man vidtager den samtidigt med att man börjar skönja en konjunkturförbättring, då är man ganska sent ute. Vi vet inte om finansministerns optimism är befogad. Det får utvecklingen visa. Den internationella konjunkturbilden är tämligen oskarp. I Förenta staterna som har en förhållandevis hög aktivitet i näringslivet, är orderingången till industrin inte särskilt imponerande. Åtgärderna för att bromsa dollarutflödet har en dämpande effekt på den internationella ekonomin. I Tyskland ökar industriproduktionen relativt långsamt, även om utvecklingen inte är riktigt enhetlig. Från OECD har man framhållit att det behövs fortsatta stora statsbeställningar för att kunna hålla konjunkturuppgången intakt i det landet. Frankrike har fört en försiktig ekonomisk politik och i England tycks de ekonomiska svårigheterna vara bestående. Alla de länder som jag här har nämnt brottas med allvarliga strukturproblem, företagsnedläggelser, omställning och friställning av arbetskraft. Därför kan man ifrågasätta om finansministerns bedömning är alldeles riktig. På vissa punkter har regeringen accepterat centerpartiets konjunkturbe dömning. Det gäller i viss utsträckning de statliga beställningarna, ändringar av bestämmelser för oprioriterat byggande och den högst måttliga räntesänkning på 0,5 procent som har skett i år. På flera punkter har man delvis gått våra krav till mötes. Vi anser att man bör fortsätta på den vägen och avveckla punktskatterna. En annan viktig åtgärd är att få bort energiskatten. Herr talman! En punkt som är synnerligen betydelsefull gäller investeringarna, där jag anser att det förekommer stor inkonsekvens från finansministerns sida. I årets finansplan står att läsa om målet för den ekonomiska politiken, att den under år 1967 inriktades på att skapa utrymme för en uppgång av industrins investeringar. Hur blev det, herr finansminister, med denna målsättning? Ja, han behöver knappast svara på det, ty det blev att industrins investeringar minskade under år 1967 vilket redovisats i den reviderade finansplanen. Något klarare besked på att regeringen har gjort en felaktig bedömning kan man inte gärna få. Det är direkt vederlagt i de handlingar ur vilka jag här har citerat. Beträffande de kommunala investeringarna är det intressant att läsa de uttalanden som finansministern tidigare gjorde. I förra årets finansplan framhöll finansministern: »Det finns därför anledning att anta att de kommunala investeringsplanerna kommer att revideras nedåt ganska kraftigt. Jag har räknat med en ökning av de kommunala byggnadsinvesteringarna med 7 procent i stället för den i planerna angivna ökningen på 11 procent.» Nu konstaterar finansministern att de kommunala investeringarna har ökat med 11 procent. Det skulle vara intressant att göra ytterligare åtskilliga jämförelser mellan olika finansplaner, men det förefaller som om vi som ägnar oss åt politik inte riktigt har den tid som behövs för att göra sådana jämförelser. Man skulle kanske ändå kunna göra en travestering av några berömda ord och säga att finansministerns värsta fiender i politiskt avseende är hans tidigare finansplaner. Jag vill emellertid mycket kraftigt understryka vad man har sagt om investeringarnas betydelse i den reviderade finansplanen. Man har framhållit att när en ytterligare investeringsökning under de närmaste åren ter sig nödvändig för att säkra realinkomster och sysselsättning för 1970-talet, beror det framför allt på att nyckeln till vårt näringslivs utveckling utgörs av en alltmer avancerad teknik, nya produktionsmetoder och utveckling av nya varor. För politiken är det en central uppgift att leda utvecklingen in i dessa banor, att både stimulera och ta initiativ till en investeringsinriktning som främjar förnyelsen och tillväxtförmågan i vårt näringsliv. Jag kan fullständigt instämma i detta uttalande men vill däremot inte påstå att den förda politiken har lett till att man verkligen har främjat investeringarna och därmed lagt en grund till vårt fortsatta välstånd. Ett av de allvarligaste misstagen är att man inte har beaktat investeringarna tillräckligt. Det är naturligtvis utmärkt — och det har finansministern ofta hänvisat till — att bostadsinvesteringarna ytterligare har ökat. I en annons, som åtminstone vi politiker har läst med intresse, pekar finansministern på att vi bygger fler bostäder än någonsin tidigare; 100 000 å 105 000 lägenheter blir färdiga i år. Det betyder att bostadsbyggandet på ett år motsvarar en stad av Malmö storlek. Jag vill göra ett par kommentarer på den punkten. I en undersökning som publicerades ganska nyligen redovisas hur många bostäder som hade rivits. Man får då fram nettotillskottet. Under den period redovisningen avser vill jag minnas att det byggdes 338000 nya bostäder. Nettotillskottet stannade vid 200 000. Finansministern får leta upp någon stad i Sverige av lämplig storlek och säga att samtidigt som man bygger så mycket som mot svarar Malmö stads storlek, river man ned så mycket som motsvarar storleken på den eller den staden. Det hade kanske emellertid varit lämpligt att komplettera bostadspolitiken med ett uttalande av ordföranden i Hyresgästföreningen, Erik Svensson: Enligt tillgänglig statistik tjänar cirka 10 procent av landets löntagare över 35000 kronor per år. Samtidigt bjuds på hyresmarknaden ut cirka 50 000 nybyggda lägenheter per år, eller halva årsproduktionen, till en hyra av 7000 kronor per år. Det betyder, säger Erik Svensson, att om man upprätthåller den gamla regeln att högst 20 procent av inkomsten skall gå till hyra, reserveras hälften av det årliga bostadsbyggandet för 10 procent av befolkningen. Det är i sanning en ransonering över plånboken, säger Erik Svensson. När jag så kraftigt betonade investeringarnas betydelse var det naturligtvis för att framhålla det nödvändiga i att skapa = sysselsättningsmöjligheter, att grundlägga ett välstånd i vårt land. Men det är självklart att vi inte kan undgå fluktuationer på arbetsmarknaden. Förhållandena har förbättrats nu, men under vintern hade vi stora svårigheter med upp till 64 000 arbetslösa. Det kan vara av intresse att studera vad man sagt i den reviderade finansplanen på denna punkt. Man har framhållit att under mars—april sjönk antalet registrerade arbetslösa med nära 9 000 till 43 000. Samtidigt säger man att i slutet av mars var 27000 personer sysselsatta i beredskapsarbete. Det är 7 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Vidare uppger man att yrkesutbildningen för arbetslösa har byggts ut kraftigt. Den omfattade i mars 35 000 personer, vilket är 8 000 fler än i mars 1967. Det är alltså 15 000 personer som man har sysselsatt på annat sätt. Denna siffra måste man dock ta i beaktande, om man skall göra jämförelser mellan de olika åren. Vad man än anser om denna sysselsättning, så är det inte adekvat att jämföra den med normal sysselsätt ning, utan man måste ta hänsyn till dess särskilda karaktär. Man kan säga att det i viss mån har varit en följetong att diskutera både arbetslösheten och arbetslöshetsförsäkringen. Dessa frågor diskuterades vid remissdebatten. Statsministern och jag hade en debatt om dem. Jag har diskuterat med LO:s ordförande, Arne Geijer. Jag konstaterar att svagheterna i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen i första hand är att försäkringssystemet inte på långt när omfattar alla som är i behov av skydd. För närvarande finns det cirka 3,6 miljoner förvärvsarbetande i vårt land. Av dem är det knappt 1,7 miljoner personer som har sin försäkringsfråga ordnad. Vi har fått olika uttalanden i denna fråga. Ibland har det varit ja, ibland nej, ibland jaså och ibland ingenting från regeringens sida. Man har under remissdebatten och i en senare debatt inriktat sig på att bygga upp väldiga svårigheter för att ordna en arbetslöshetsförsäkring. Det har varit huvudtemat. När vi har ställt den konkreta frågan — jag upprepar den nu till finansministern: Vill ni i princip arbeta för att få fram en arbetslöshetsförsäkring? — så har vi bara fått svävande svar. Men så reste inrikesministern ned till Jönköping och talade. Enligt referat som skickades ut genom TT — det var väl granskat av honom själv — sade han där direkt att det skall bli en arbetslöshetsförsäkring. Det var ett uttalande som vi hälsar med tillfredsställelse. Sedan har den förvirrade diskussionen fortsatt inom det socialdemokratiska partiet, och vi vet fortfarande inte vad som egentligen är partiets mening i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Vi har från centerns sida gett besked och drivit mycket hårt att vi måste ha en ordentlig arbetslöshetsförsäkring. I övriga punkter av den ekonomiska politiken har vi från centerns och folkpartiets sida talat om vad vi anser skulle göras. Det har varit en svag utveckling på många områden. Ett förslag har diskuterats mycket. Vi har nämnt tanken på en rundabordskonferens, och man har ibland yttrat sig nära nog litet försmädligt om det förslaget. Man vill inte träffa företrädare för näringslivet, fackföreningarna och partierna för att diskutera med dem. Men bara för någon tid sedan använde statsministern här så många ord, som jag knappast hört någon använda tidigare, för att förklara hur oändligt villig han var när det gällde att både han och andra statsråd kunde offra tid på att diskutera med organisationer, varav en del hade sagt att våldsmetoder ingick i deras ideologi. Det fanns tid vid alla tillfällen, och han skulle mycket gärna komma och diskutera med dessa organisationer och ta medhjälpare från regeringen med sig. Men när det gäller att diskutera svårigheter inom svensk ekonomi, då finns det inte tid och inte lust. Man är inte alls intresserad av att med fackföreningsrörelsen, näringslivets företrädare och partierna diskutera vilka åtgärder som kunde vara lämpliga att vidtaga. Vi har lagt fram en del förslag och jag skall inte ta upp alla därför att de finns redovisade i motionerna. Det har aktualiserats ytterligare genom årets höga arbetslöshet att vi framhållit att i den förbättrade ekonomiska planering vi önskar borde finnas en nationalbudget i arbetskraftstermer. Det vore på sin plats, och man skulle därigenom bättre kunna planera hur man skulle bedöma läget. Vi har föreslagit ett ekonomiskt och socialt råd med företrädare för statsmakterna och olika organisationer, vilket bör inrättas i syfte att åstadkomma bättre belysning av samhällsproblemens verkliga läge och att förbereda de berörda stabiliseringskonferenserna. När vi diskuterar näringspolitiken har en av de stora punkterna varit i vilken form denna skall bedrivas och hur företagsamheten skall fungera. Nu finns det i dagens tidningar ett förslag till ett nytt näringspolitiskt program från socialdemokraterna. Det skall behandlas senare, men det är ändå refererat nu. Där säger statsrådet Wickman, som har gett denna presskonferens, bl.a. att statsföretagen växer. »Det är inte fråga om att staten skall förvärva företag mot företagens vilja», sade herr Wickman. »Däremot kommer säkert statliga företag att förvärva privata företag även i fortsättningen. Skall man starta en nyproduktion kommer man snabbare i gång om det kan ske inom ramen för befintliga företag.» Det är en benägenhet att tro på statens förmåga att kunna driva företag. Samtidigt hörde jag att herr Wickman i kväll — när vi talade om utvecklingsarbetet — framhöll Amerikas förenta stater såsom landet som vi har svårt att konkurrera med. Det fordrades stora resurser för att över huvud taget kunna konkurrera med USA. Då tar han som exempel ett land där man är särskilt rädd för att låta någonting bedrivas i statlig regi. Jag erinrar mig vad Gunnar Myrdal skrev i en av sina böcker efter kriget — om det var »Varning för fredsoptimism» eller någon annan. Han visade där att det i Amerikas förenta stater under kriget fanns en del företag som tillhörde staten. Man kunde emellertid i det landet inte tänka sig att de skulle ens fortsätta, utan de måste försäljas till privata företag. Detta var den mest effektiva formen för att driva företag och få en hög levnadsstandard. Jag tycker att det är rätt märkligt att statsrådet Wickman har gjort dessa så motstridande påståenden, och jag skulle kunna föra diskussionen mycket längre med att visa på utvecklingen i länder med mycket stort statsingripande. De har inte någonting att skryta med vid en absolut jämförelse med länder som har andra politiska system. Finansministern redovisade i början av året ett lånebehov på 2150 miljoner kronor som det högsta belopp som kunde tolereras. Nu redovisas summan 2700 miljoner kronor. Jag vet inte om gränsen är tänjbar så att nu detta belopp kan tolereras. Annars borde 1ogiskt sett dessa pengar ha anskaffats på annat sätt. Vi har en svårighet i debatterna här 1 riksdagen. I replikväxlingarna blir vi nämligen stoppade av att repliktiden är sex respektive tre minuter. Därför tycker jag att det är på sin plats att redan från början ta upp en fråga som regeringen ständigt återkommer till. Det gäller beräkningarna av de resultat oppositionspartiernas olika förslag har lett till. Jag hörde de siffror som finansministern i dag anförde i andra kammaren. Enligt min uppfattning är de felaktiga. Jag skulle råka i onåd hos kammaren om jag läste upp den tre sidor långa redovisning av budgetalternativen jag har här. Men jag skulle inte ha någon större medömkan med finansministern om jag gjorde det; vi har diskuterat detta ofta tidigare, och jag anser att hans uppgifter är felaktiga. Det förslag centerpartiet har presterat försämrar inte budgeten i förhållande till finansministerns budgetförslag. Det finns konjunkturbetingade åtgärder på 345 miljoner kronor. I övrigt har vi presenterat en lika balanserad budget som finansministern. Jag skall gärna Överlämna handlingarna, om finansministern har lust att ta del av dem. Vi har bedömt situationen så att några skattesänkningar inte nu kan komma i fråga. Statsrådet Wickman sade beträffande skatten att det står fullt klart att en eventuell skattesänkning måste kompenseras genom en omläggning av beskattningsformerna. Detta sker främst genom indirekta skatter, som också bidrar till inkomstutjämningen. Jag är inte övertygad om att detta är riktigt. Indirekta skatter har ofta en degressiv effekt. De lägre inkomsttagarna drabbas helt och fullt medan en del människor använder pengarna till andra ändamål där de kan undgå den indirekta beskattningen. Det är glädjande att det svenska folket reser mycket till andra länder, Det är billigt, men vi får ett beräknat underskott på turistnettot med över en miljard kronor det kommande året. Vi kan inte komma åt dessa utgifter, utan människorna reser till Spanien och andra länder, där de använder pengarna utan att behöva betala de indirekta skatter som vi pålägger här i Sverige. Jag är inte övertygad om att detta leder till någon större rättvisa. Vi har från centern mycket starkt framhållit att det är låginkomstgrupperna vi måste tänka på, och det håller vi fast vid. Låginkomstgruppernas förhållanden har inte förbättrats. I den socialdemokratiska kampsången står: »— — — gav kraft åt vårt rättvisekrav, det finns i dag i den luftmadrass som bär oss på välfärdens hav.» Det låter inte så värst tryggt för de lägre inkomsttagarna. Herr talman! Jag skall inte tala om mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften; herr Sundin kommer att göra det. Jag vill dock kortfattat nämna ett par saker som jag inte finner tilltalande. Det gäller de ytterligare pålagor som turismen kommer att få i vårt land. Jag sade redan tidigare att underskottet på turistnettot beräknas till över en miljard kronor. Då tycker jag att det inte är välbetänkt att man förorsakar den svenska turistnäringen ännu större svårigheter. Dess konkurrensmöjligheter blir ännu sämre nu, när vi genomför mervärdeskatten. Vad gäller arbetsgivaravgiften är jag inte heller tilltalad av att man inte har tagit hänsyn till den motion som väckts beträffande den svenska sjöfarten. Jag skulle kunna redovisa en hel rad av åtgärder inom andra länder som vidtagits för att rederinäringen skall kunna hävda sig i konkurrensen. Medan dessa åtgärder vidtagits i andra länder, lägger vi i stället på sjöfarten en ny börda. Det kan inte stärka vår sjöfarts konkurrenskraft. Det jag främst har haft anledning att anmärka på i regeringens politik är att planläggningen inte är god. Det är vid många tillfällen fråga om en opportunism. Därför kan man säga att regeringens politik är en resa utan mål. Genom den bristande planeringen blir det en resa i det blå. Jag har visat på åtskilliga punkter, där jag anser att regeringen inte har fört en riktig politik. Det gäller investeringspolitiken, bostadsfrågan, arbetslöshetsförsäkringen, räntepolitiken m.m. År 1962 samlade det socialdemokratiska partiet 50,5 procent av rösterna i vårt land. Vid valet år 1966 hade partiets andel av valmanskåren sjunkit till 42,3 procent. Socialdemokraterna hade år 1962 möjlighet att genomföra en politik, som hade kunnat vinna svenska folkets förtroende. Det lyckades de inte med, utan de tappade i stället det förtroendet och tappade 8 procent av rösterna. Det är klart att vi gärna ser till att den utvecklingen fortsätter, och det gör den troligen med den politik som socialdemokraterna har fört under senare tid. Många gånger under de senaste dagarna — det kanske kommer att förekomma igen — har jag märkt någonting som socialdemokraterna ofta tilllämpar, nämligen en målmedveten strävan att på allt sätt omhulda högerpartiet. Det må man nu gärna göra, men jag tror inte precis att det sker i något gott syfte, utan det är i ett rent valtaktiskt syfte som man ständigt drar fram högern vid olika tillfällen. »Högern har en profil; högern har alternativ», även om alternativet, såsom i den förra fråga vi diskuterade, består i att helt enkelt yrka avslag. Det är ändå ett alternativ. Jag undrar om inte regeringspartiets företrädare tänker på att vi mycket lätt inser att socialdemokraterna ständigt spekulerar i valtaktik. Vi har givetvis insett detta. Det är en rörande iver att ständigt dra fram högern. När regeringsfrågan nu diskuterats så mycket — så är fallet även i dag — vet jag inte varför regeringen har så stora bekymmer. Jag förstår givetvis att det kan vara obehagligt för regeringsledamöter att lämna sina befattningar. Men det är ju inte socialdemokraterna som behöver välja personer i en kommande regering, vilket det av debatten häromdagen föreföll att herr Björk trodde. Den nuvarande regeringen kommer ju inte att stå för den politik som då kommer att föras, ty det är något som de inte tror på. Om den nuvarande regeringen inte har möjligheter att fortsätta att regera, finns det väldigt villiga mannar som gärna vill komma och påtaga sig regeringsansvaret. Jag kan då inte begripa varför man är så ängslig för att det möjligen skulle bli en annan regering. Är man så Övertygad om att det kommer att bli en felaktig politik som föres, skulle man ju lätt kunna låta den tillämpas en tid. Men det kan ju hända att man har Norge i tankarna, ty i det fallet var ju resonemangen precis likadana. Men under centerpartisten Borthens statsministerskap i Norge har utvecklingen i många avseenden gått bättre där än i Sverige. När det gäller frågan om hur denna politik skulle komma att föras vet företrädarna för regeringspartiet, att den första sak som man gör när det bildas en ny regering är att skriva ett regeringsprogram. I detta kan man ju fastslå riktlinjerna för hur den kommande politiken skall föras. Blir man inte enig om att skriva ett sådant regeringsprogram finns det inte underlag för att bilda en regering. Det är inte alls så märkvärdigt som man vill göra det till, om det nu, som jag hoppas, efter valet blir en annan regering. Beträffande herr Holmbergs ord i regeringsfrågan vill jag bara säga att det är klart att vi håller borgfred. Jag har inte sagt något ont åt högern i dag. Jag måste dock samtidigt uttryckligen säga ifrån att det inte kommer att gå att i borgfredens namn framlägga vilka förslag som helst och anse att de skall accepteras av mittenpartierna. Vi har t.ex. inte accepterat skattesänkningsförslaget. Skulle det komma flera sådana förslag, är det nog bäst att vara litet försiktig i fråga om dem, om man tänker bli med i en kommande regering. Ja, herr talman, detta är väl sista tillfället vi har att diskutera före den egentliga valrörelsen, och jag måste konstatera att det finns anledning till anmärkningar mot åtskilligt i regeringens politik. När det gäller yrkanden i anknytning till de utlåtanden som ligger till grund för denna debatt får vi återkomma.

Herr talman! Denna debatt är, åtminstone som jag ser det, framför allt en diskussion med regeringen från oppositionens sida. Jag skall också i huvudsak hålla mig på den linjen, men herr Holmberg fällde några omdömen beträffande = folkpartiets <skattesänkningspolitik och därför börjar jag med några stillsamma kommentarer på den punkten, så att vi får klara av den saken och, som jag hoppas, kan ägna oss åt regeringen sedan. Herr Holmberg var osäker på om även folkpartiet ville driva en skattesänkningsreform. På den punkten behöver han inte vara tveksam. Han behöver inte heller hysa någon tvekan på en annan punkt, nämligen att vi inte kommer att kunna vara med om att stödja den skattesänkningspolitik som högern nu förordar. De konkreta skattesänkningsförslagen från högern kostar per helår 1200 miljoner, och de besparingar som man kan upprepa, alltså göra mer än en gång, rör sig om cirka 50 miljoner. Vi har inte möjligheter att gå ut till väljarna och säga att detta är ett realistiskt skattesänkningsprogram. Till det kommer också att de definitiva skattesänkningarna måste ses 1 relation till det osäkra konjunktur läge som nu råder. Enligt vår mening skulle det vara direkt olämpligt att binda sig för definitiva sänkningar på det sätt som högern nu föreslår. Men jag vill slå fast att vi från folkpartiets sida kommer att aktivt verka för möjligheterna, till och med för att öka möjligheterna, att genomföra en väsentlig skattereform. På den punkten är vi till stora delar överens med högern när det gäller framtiden. Vi skiljer oss när det gäller vissa väsentliga detaljer. Jag har hört att särbeskattningen i dag diskuterats i andra kammaren, men beträffande den var ju högerns riksstämma delad ungefär mitt itu. Jag föreställer mig därför att det kanske även på den punkten går att komma överens med högern i framtiden. Vad vi inte vill förespegla väljarna är att det skulle finnas några realistiska möjligheter att snabbt åstadkomma skattesänkningar av den storlek och typ som högern nu föreslår. Men min förhoppning är att högern i Sverige — liksom fallet har varit i Norge och Danmark — skall visa sig mäktig en självövervinnelse när valdagen börjar närma sig, så att man kan stödja ett mera realistiskt skattealternativ, nämligen det som mittenpartierna har föreslagit. Det är klart, herr talman, att vi med intresse noterat existensen av krafter inom den svenska högern som vill verka just åt det hållet. Vi hoppas att de krafterna skall vinna i styrka ju närmare valdagen vi kommer. Om inte, så är det klart att högern ställer sig utanför diskussionen om ett realistiskt regeringsalternativ. Det är alltså högern som har att välja. Så kommer jag till regeringens ekonomiska politik. Om man ett ögonblick ser tillbaka på de debatter vi fört under 1900-talet, kan man inte låta bli att erinra sig att socialdemokraterna ibland med en verklig överlägsenhet har bemött våra varningar för att stora prisstegringar kan leda till arbetslöshet. Ett tag på 1950-talet hade vi till och med en finansminister som käckt för klarade: »Vi valde inflationen.» Det skulle man alltså enligt socilaldemokratisk modell kunna göra utan att få arbetslöshet, ja, man skulle till och med kunna välja inflation i stället för arbetslöshet. Det fanns också en tid då nuvarande finansministern herr Sträng hade väldigt lätt att falla in i tongångar som liknade företrädarens. Men på senare år har socialdemokraterna, det skall erkännas, börjat mera få upp ögonen för den här sidan av det ekonomiska livets problematik. Om kostnaderna stiger mer i Sverige än i andra länder och vi inte kan rationalisera hårdare än andra, då måste ju våra kostnader i förhållande till deras bli högre. Och det är alldeles uppenbart att detta gör det svårare för våra företag att hålla driften i gång och hålla full sysselsättning. Herr Bengtson erinrade om att under statsminister Erlanders regeringstid har kronans värde gått ned till 43 öre och det är inget dåligt baklängesrekord i fredstid för Sverige. Detta har faktiskt bidragit till att försvåra för företagare och löntagare att uppleva en full sysselsättning i den allmänna konjunkturnedgång av internationell karaktär som vi nu har haft. Här har vi alltså följderna, därom råder ingen tvekan. Nu smickrar sig finansminister Sträng med att prisstegringarna inte är så stora. Vi skulle väl inte ha haft både stor arbetslöshet och kraftig prisstegring! Är det detta som regeringen tycker är så underbart? I så fall ställer den verkligen små anspråk på sig själv. Men regeringen har ju inte haft det så lätt under några år, så man förstår att den gläder sig åt det som möjligen går att fiska upp. Medaljen har en inte särskilt lovande baksida. I januari i år trodde finansministern att den svenska bruttonationalprodukten under 1967 skulle visat sig ha stigit med 3,3 procent. Nu tar han bort en femtedel av denna uppskattning och kommer ned till 2,7 procent. Man bör jämföra den ökningen med genomsnittsökningen för industriländerna, som givetvis är högre och håller sig på 3,4 procent. Finansministern höjer för innevarande år nu sin bedömning av bruttonationalproduktens tillväxt från 3,5 till 4 procent. Även med den höjningen — om den skulle inträffa — kommer vi ändå att ligga under industriländerna och även lägre än EEC-länderna. Sammanfattningsvis kommer man fram till att utfallet av produktionsutvecklingen för 1967 blev sämre än vad som förutsågs, och utsikterna för 1968 i Sverige är sämre än i Västeuropa utom England. Vid den här tidpunkten i fjol var herr Sträng optimistisk beträffande utvecklingen. Han sade bl.a.: »Åtskilliga tecken tyder på att en vändpunkt i utvecklingen inträffat mot slutet av årets första kvartal.» Han påtalade att konjunkturbilden i Västeuropa också skulle påverka oss gynnsamt. Han sade vidare: »Den uppgång i den ekonomiska aktiviteten som förutses under år 1967 bör kunna genomföras utan någon försämring av balansläget på arbetsmarknaden.» Herr Sträng ansåg alltså att konjunkturerna visserligen skulle bli väsentligt gynnsammare men inte att det skulle föreligga någon risk för alltför stor efterfrågan på arbetskraft. Den konjunkturbedömningen visade sig vara kapitalt felaktig. Konjunkturerna blev i stället väsentlig försämrade, och arbetslösheten nådde siffror som var högre än på åtskilliga år. Det kan vara intressant att se hur herr Sträng nu ser på dagens situation. Herr Sträng hoppades i januari att konjunkturerna skulle gå upp. Då ansåg han att ett lånebehov på 2,15 miljarder kronor var lämpligt. Som vanligt var herr Sträng ganska bestämd. Nu i maj säger han att det är definitivt klart att konjunkturerna går uppåt. Då kunde man tro att herr Sträng skulle föreslå en lägre upplåning, vilket ju är det vanliga vid en konjunkturuppgång. Herr Sträng säger emellertid att nu bör lånebehovet uppgå till 2,7 miljarder i stäl let för 2,15 miljarder kronor. Det vore mycket intressant att höra herr Sträng ge en närmare förklaring till den slutsats han kommit till. En oerhört väsentlig fråga, som både herr Bengtson och herr Holmberg var inne på, är denna: Har regeringen nu rätt när det gäller bedömningen av konjunkturerna för 1968? Kommer dessa att bli väsentligt förbättrade? Det finns vissa tecken som tyder på att detta kan vara möjligt, men att som herr Erlander i ett tal påstå, att konjunkturerna »definitivt vänt», vore givetvis mycket farligt. Det är ett typiskt exempel på socialdemokratisk tvärsäkerhet som har stått folkhushållet dyrt. Det är en osmidighet i regeringens ekonomiska politik som ligger bakom uttryck av denna karaktär. Jag erinrar mig vad professor Assar Lindbeck sagt om en tidigare situation, då vi verkligen upplevde en socialdemokratisk osmidig ekonomisk politik. Professor Lindbeck säger följande: »Vidare måste konjunkturpolitiken 1964/65 ses som ett uppenbart misslyckande. Under en kraftik konjunkturnedgång bedrevs en expansiv finanspolitik. Dessutom genomfördes med lokaliseringspolitiska motiveringar inte obetydliga frisläppningar av investeringsfonder mitt under en högkonjunktur. När slutligen kontraktiva ekonomisk-politiska åtgärder sattes in hade arbetsmarknaden redan blivit så ansträngd, att en kraftig löneglidning kommit till stånd. Det treårsavtal, med relativt stora lönehöjningar, som träffades just vid slutet av denna inflatoriska högkonjunktur, i början av 1966 garanterar så att ett å två års efterfrågeinflation kommer att efterföljas av tendenser till kostnadsinflation. Försöken att sedan avtalet redan träffats begränsa inflationen och betalningsbalansproblemen kom sedan att accentuera sysselsättningsproblemen i den följande konjunkturnedgången 1966/67. Även ett relativt kortvarigt misslyckande inom den ekonomiska politiken kan alltså leda till mångåriga effekter.» Det är ett mycket beskt piller, men det är nog ganska välmotiverat. Från vår sida har vi tidigare kritiserat just den osmidighet i konjunkturpolitiken som professor Lindbeck här har påtalat. Man frågar sig nu: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att söka få en lugnare utveckling på arbetsmarknaden? Herr Sträng har nämligen tidigare i efterhand sagt att löneutvecklingen gått för snabbt. Har regeringen några planer för att komma åt denna sida av inflationsproblemet, eller skall herr Sträng uteslutande i efterhand säga att det inte gick bra? I januari diskuterade vi här i kammaren vad man kunde göra för att åtadkomma en internationell aktion för konjunkturstimulans. Statsministern var då mycket förtjust över att han kunde tala om — som han trodde för en häpen kammare — att statsrådet Wickman någon månad tidigare hade hållit ett tal i OECD. Jag frågar inte om vilka tal herr Wickman eller någon annan hållit, utan vilka åtgärder regeringen har försökt vidta på det internationella planet för att stimulera konjunkturerna. Jag vill påpeka att det här inte gäller förhandlingar om de internationella valutarörelserna. Det är en annan, i och för sig mycket stor fråga. Det är inte uteslutet att världen kan råka in i en internationell betalningsmedelskris, och det vore ett oerhört allvarligt perspektiv för oss. även på denna punkt skulle det vara intressant att höra regeringens bedömning. Finansministern har de senaste åren med rätta varit orolig för utvecklingen beträffande investeringarna inom industrin. I fjol förklarade han därför att han gav förtur åt stimulansen av industrins investeringar. På den punkten blev regeringens politik ett misslyckande. Industriinvesteringarna sjönk förra året i stället för att öka, som herr Sträng hade satt upp som mål. Nu är herr Sträng optimistisk beträffande investeringarna. Han tror att för Ang. den ekonomiska politiken, m.m. nyat frisläppande av investeringsfonderna skall ge resultat. Det är möjligt att så kommer att bli fallet. Men man bör erinra sig att tidigare frisläppanden inte lett till önskat resultat. även om en viss ökning av investeringarna inom näringslivet nu kommer att ske, så är det inte tillräckligt för att garantera en hög framtida produktionsutveckling. Finansministern konstaterar själv i kompletteringspropositionen: »En fortsatt långsam utveckling för näringslivets investeringar skulle således komma att försämra utgångsläget för 1970-talets produktionsökningar och därmed också minska utrymmet för tillväxten av såväl privat som offentlig konsumtion.» Herr Sträng har helt rätt i den bedömningen. Men när det sedan gäller att verkligen göra vad på statsmakterna ankommer för att skapa förutsättningar för en högre produktivitetsutveckling står regeringen mera handfallen. Olika talare från folkpartiet kommer här att redogöra för en rad olika förslag som vi har framlagt på denna punkt. Jag skall bara nämna några som avser att skapa en effektivare kapitalmarknad. En förutsättning för en lycklig utveckling av näringslivets investeringar är nämligen att man kan klara den sidan av saken. Vi har konstaterat att behovet av riskvilligt kapital är stort. Den svenska aktiemarknaden är ur denna synpunkt inte uppbyggd på ett ändamålsenligt sätt. Lättnader måste äga rum för allmänhetens placering av kapital på aktiemarknaden. Avsaknaden av emissionsinstitut är besvärande. Särskilt för mindre och medelstora företag skulle emissionsinstitut kunna verka underlättande och förbilligande vid nyemissioner. På den punkten bör kreditinstitututredningens förslag genomföras skyndsamt. Man bör vidare söka finna nya placeringsformer på den svenska marknaden. Det kan behöva finnas mellanformer mellan aktier och obligationer, såsom vinstandelslån och konvertibla lån. Lånefinansiering kommer i framtiden gi vetvis alltfort att spela en mycket stor roll. Emissionskontrollen över utgivandet av obligationslån fungerar inte tillräckligt smidigt och bör kunna avskaffas, eller hur herr finansminister? Man bör också kunna åstadkomma mer likartade konkurrensformer mellan olika kreditinstitut. AP-fonderna bör i ökad utsträckning kanalisera medel till näringslivet, och därvidlag skulle också bankinstituten kunna vara en förmedlande instans. Vi har ofta hävdat nödvändigheten av att föra en sådan ekonomisk politik att ett förhållandevis stort företagssparande möjliggöres som kan underlätta en smidig anpassning till skilda konjunkturer och till den ständigt pågående tekniska utvecklingen. Jag vill bara erinra om detta självklara krav. En tillräcklig förbättring av den svenska kapitalmarknaden kommer dock inte att kunna äga rum förrän de internationella kapitalrörelserna blir friare. Det är obegripligt att regeringen inte inser nödvändigheten av att utreda frågan om valutaregleringens avskaffande. Vi måste ju ändå komma åt det hållet, om vi skall in i EEC. Det är bra att regeringen gått med på att införa en mervärdeskatt. Jag tycker att det var ett mycket intressant anförande som bevillningsutskottets ärade ordförande höll på denna punkt. En mervärdeskatt närmar oss ju till kontinentens skattesystem — det är beklagligt att det har dröjt så länge. Men varför vill man inte ta upp frågan om valutaregleringen? Statsminister Erlander var ute och talade den 1 maj. Denna gång talade han i Piteå och Luleå. Hans referat av sitt tal är i vissa delar förtjänt att tas in i riksdagens protokoll. Det ger mig också möjligheter att mycket kortfattat erinra om vårt program för omedelbar stimulans av konjunkturen och sysselsättningen. Den redovisning som statsministern gör i sitt tal förmodar jag att finansministern ansluter sig till. Talet bör analyseras i små portioner, och jag skall därför ur ett avsnitt ta mening för mening. Så här sade statsministern: »Det är först nu när uppsvinget definitivt är på väg som de borgerliga skyndar fram med förslag att stimulera konjunkturen.» Detta sades alltså den 1 maj i år. Statsministern påstår att oppositionspartierna först vid den tidpunkten lagt fram förslag om stimulans av konjunkturen. Jag erinrar om den debatt som fördes under fjolåret och i vilken vi påpekade de stora riskerna med en konjunkturförsämring. De fackliga organisationerna hade samma bedömning. Vi talade t.ex. om nödvändigheten av att bedriva en penningpolitik som skulle stimulera investeringarna och öka sysselsättningen. I januari i år föreslog vi för att stimulera sysselsättningen ökade anslag till vägarbeten, industribeställningar för leveranser till u-länderna från de delar av näringslivet som hade outnyttjad kapacitet, tidigareläggning av beställningar till försvaret, ökade utlåningsmöjligheter genom hantverksoch industrilånefonden. Ramen för statsbidrag till kommunala beställningar föreslog vi skulle vidgas. Detta var åtgärder som var avsedda att sättas in redan under detta budgetår, och vi föreslog dem i januari. Vidare föreslog vi en koncentration av utnyttjandet av det 10-procentiga investeringsavdraget till första halvåret 1968. Dessutom hävdade vi att omsättningsskatten på näringslivets investeringar skulle slopas den 1 juli i år och inte — som regeringen tänkt sig — först vid nästa årsskifte. Dessa två åtgärder skulle givetvis stimulera konjunkturen kraftigare än vad regeringen föreslagit. Statsminister Erlander måste helt visst känna till dessa förslag. Varför påstår han då att det var först omkring den 1 maj som vi lade fram dessa förslag? Statsministern påstod i den av mig upplästa meningen att »de borgerliga» kommit med förslagen för sent. Han är mycket väl medveten om att folkpartiet och centerpartiet på annat sätt än högern gripit sig an problemen om konjunkturstimulans. Men det passar honom att slå ihop oss med högern, detta av rent taktiska skäl. Nästa mening i referatet av regeringschefens anförande: »Men är det av omtanke om sysselsättningen och den enskildes trygghet de borgerliga gör detta?» Genom detta uttalande ville statsministern utså en misstanke om att de förslag som oppositionen lägger fram inte görs av omtanke om den enskildes trygghet. Det är en mycket ful insinuation, men statsministern har tydligen ingenting emot att på det sättet utså misstro mot oss bland väljare som inte följer med politiken så noga. Statsministern svarar på sin ställda fråga på det här sättet: »De borgerligas förslag om skattesänkningar åt större inkomsttagare och företagare återkommer oavsett konjunkturläget. Det är bara motiveringarna som skiftar.» I mittenpartiernas förslag till konjunkturstimulerande åtgärder, som jag nyss räknade upp, fanns det där någonting om skattesänkningar till större inkomsttagare och företagare? Visst inte. Våra förslag gällde ökad statlig aktivitet för att ge sysselsättning genom beställningar och därmed arbete åt flera arbetare, tjänstemän och företagare. Dessutom föreslog vi att de skatteändringar som regeringen själv lägger fram skulle träda i kraft tidigare i ena fallet och koncentreras till första halvåret i det andra fallet. Lägger regeringen fram de nu aktuella förändringarna i skattepolitiken för att gynna större inkomsttagare och företagare, herr Sträng? Jag skall inte använda samma retorik som herr Strängs chef och påstå att regeringen gör det. Jag tror att herr Erlander och herr Sträng liksom jag själv vill ge ökade möjligheter för näringslivet att arbeta under gynnsamma förhållanden till gagn för alla medborgare. Är det så, då skulle det innebära att den socialdemokratiske partiordföranden helt enkelt talat osanning i Luleå och Piteå. Det är beklagligt att behöva stå i riksdagens talarstol och konstatera detta, men så är förhållandet. Statsministern har liksom vi andra haft anledning att de senaste månaderna protestera mot våld som argument i en demokratisk stat. Utvecklingen i en del länder visar att när de demokratiska partierna inte tillräckligt kraftfullt och effektivt slår vakt om de demokratiska värdena, så kan det gå illa. Vi har därför ett gemensamt intresse av att upprätthålla respekten för lag och ordning och motverka våldet som argument. Det man ville fråga statsministern är om man i en demokrati har rättighet att göra våld på sanningen. Kan inte det också vara liktydigt med att man undergräver demokratins grundvalar? Har statsministern inte tänkt på att om de demokratiska partierna skall försvara demokratin, måste man strida med blanka vapen? Det var inte blanka vapen herr Erlander använde i Piteå och Luleå. Det bådar inte gott för 1968 års valdebatt.